Herr talman! Jag har inte interpellerat i denna fråga men kan inte underlåta att framföra vissa synpunkter, då ju frågan är av oerhört stor vikt för hela vårt land. Den kollektiva trafiken i vårt land har en stor betydelse för näringslivets funktion och normala utveckling. Den na trafik är för näringslivet viktig, oavsett var näringslivet är beläget — i tätorter och städer eller på landsbygden och i mindre samhällen. Det är även mycket viktigt att den kollektiva trafiken utformas och fungerar på ett normalt och riktigt sätt, så att näringslivets utövare kan använda de kollektiva trafikmedlen. Huvuddelen av denna trafik ombesörjes av statens järnvägar. Inom detta verk pågår för närvarande en s.k. ekonomisk effektivisering av driften, som innebär att trafiken inom delar av vårt land överföres från järnväg till landsväg. Denna omändring av trafiken motiveras av riksdagens tidigare beslut att olönsamma bandelar skall nedläggas. Jag har inte tolkat detta beslut så, att en försämrad trafik skulle få påverka näringslivets normala funktion, även om vissa bandelar skulle försvinna. På vissa banor omändras trafiken på ett markant sätt, även innan nedläggningsbeslut har fattats eller en ändring där beslutats ske. Således är genomgångstrafik av fraktgods och vagnslastgods ej tillåten på somliga sträckor, utan godset måste transporteras betydligt längre vägar till sin destinationsort. Detta gör att dessa bandelar ej tillföres de inkomster en genomgångstrafik skulle ge bandelen i fråga. SJ vidtager också en hel del åtgärder som jag finner oerhört egendomliga. Således har t.ex. — innan en trafikundersökning skedde — på bandelen från Malmö till östra Skåne gjorts en egendomlig trafikomläggning. Den har visserligen senare rättats till på grund av att förhållandena inte kunnat fortsätta. En rälsbuss från Malmö till östra Skåne gick bara fem mil — hela bansträckan är tio mil. Rälsbussen stannade som sagt efter fem mil. SJ hade dock att betala personalen för den tid som de var kvar på denna plats. Sedan sattes en landsvägsbuss in för en körsträcka på två mil. Därefter var det en rälsbuss som skulle köra de återstående tre milen. Följden blev att genomgångstrafi Herr talman! Jag kan inte underlåta att omnämna konkreta exempel på förhållanden som existerar på en annan bandel i östra Skåne. Fraktgods som skall transporteras mellan två stationer i Österlen på linjen Ystad—Kristianstad, där avståndet mellan stationerna är 18 kilometer, transporteras för närvarande en omväg över Ystad—Malmö —Hässleholm—Kristianstad och åter ner till Österlen. Denna väg är transportlängden 261 km och transporttiden 4—5 dagar, medan transporttiden vid direktsändning — där avståndet är knappa två mil — är cirka en timme. Liknande förhållanden existerar inom vissa andra delar av vårt land, där transportsystemet måste påverka SJ:s inkomster på ett markant sätt. Godset måste transporteras snabbt, inte bara på huvudlinjerna utan även på bilinjerna. En annan högst egendomlig besparingsåtgärd, som jag inte kan underlåta att omnämna, har under detta år vidtagits på den bansträcka jag nyss beskrev. På tre ställen, där järnväg och landsväg korsar varandra, har bomvakterna indragits. Dessa korsningar ligger i närheten av obemannade stationer, som för närvarande fungerar som hållplatser. Rälsbusståget stannar före vägkorsningen, rälsbussföraren går av tåget och fäller ned bommarna, återvänder till rälsbussen och kör över vägen. Han stannar sedan och går åter av tåget för att fälla upp bommarna innan tåget kan köras vidare. Detta system påminner om vägförhållandena på 1850 talet. Är det riktigt att tillämpa ett sådant system år 1967? Visserligen inbesparar SJ bomfällarens lön, men trafikunderlaget på banan minskar markant och därmed också SJ:s inkomster. SJ inriktar sig för närvarande på att behålla huvudlinjerna och rationalisera driften vid dessa så att restiderna blir kortare. Men SJ-ledningen måste se hela trafiksystemet ur en annan synvinkel än nu. Att rationalisera bort mellan 800 och 900 stationer måste inverka på SJ:s inkomster liksom även på trafiken i dess helhet. Den indragningsoch nedläggningspolitik SJ är inne på tar inte hänsyn till de problem vi har på riksplanet, nämligen näringslivets fortsatta bestånd och normala utveckling. SJ bär ansvaret för att trafiken utformas på ett riktigt sätt, eftersom det är SJ som ombesörjer det mesta av den kollektiva trafiken. Då statsutskottet i våras hade att behandla en motion angående kommunikationerna, gjorde utskottet följande uttalande: »Utskottet är för sin del väl medvetet om de problem strukturomvandlingen av samhället skapat i skilda hänseenden och inte minst i vad avser kommunikationerna inom glesbygdsområden. Det är enligt utskottets uppfattning angeläget att härmed sammanhängande frågor får en tillfredsställande lösning. Det av statsmakterna 1963 fattade beslutet rörande riktlinjer för den statliga trafikpolitiken m.m. och i anledning därav vidtagna åtgärder med avseende exempelvis på stödet till trafikföretagen på trafiksvaga bandelar och ej lönsamma busslinjer har bl.a. syftat härtill. Utvecklingen på området torde dock påkalla ökad uppmärksamhet från statsmakternas sida.» Jag vill understryka vad statsutskottet har sagt i denna sista mening. SJ-ledningen har möjlighet att skissera och ordna trafikförhållandena inom sina järnvägsoch busslinjer. Indragningar på dessa linjer får dock följdverkningar, som man på riksplanet inte kan underlåta att ta ställning till. Att överföra mera trafik till landsvägarna måste föranleda stora investeringar och omläggningar i vägsystemet. En sådan trafikomläggning får även följdverkningar för andra institutioner, t.ex. postverket. rande trafiksystem och av den utveckling som SJ är i färd med att realisera. Man bör innan järnvägsnedläggningar sker skapa ett kommunikationssystem som inte försämrar kommunikationsförhållandena inom de områden som drabbas av nedläggningarna.

Herr talman!

Jag vill i detta sammanhang påpeka att vad som har hänt ju i och för sig inte är någonting nytt. I samband med statsverkspropositionen redovisades i stort sett samma sak, och det höjdes såvitt jag har kunnat se varken i utskottet eller på annat sätt i riksdagen någon röst mot de riktlinjer som redovisades i kommunikationsdepartementets del av statsverkspropositionen. Där redovisades också de långsiktiga rationaliseringar som skulle följa av kraven på SJ från statsmakternas sida. När vi nu har fått den här presentationen, som till och med redovisar i detalj vilka järnvägsstationer som skulle få finnas kvar enligt de gjorda bedömningarna, är det emellertid klart att oron plötsligt, av naturliga skäl, har blivit mycket stor. Vad är det då vi har fått? Jo, det är en preliminär bedömning från SJ:s sida, en arbetshypotes som SJ har redovisat i god tid och som gör att statsmakterna bättre kan bedöma den utveckling som kan anses vara i gång på transportpolitikens område. Jag tycker att det i och för sig är värdefullt att vi har fått denna arbetshypotes i så god tid. I medkammaren var vi ändå till slut ganska överens om att i SJ:s ansvar ligger att redovisa dessa frågor med hänsyn till företagsekonomiska principer. Men några beslut har inte fattats så där i en handvändning, vilket jag fick ett intryck av att herr Ferdinand Nilsson menade. Dessa frågor skall ju handläggas genom en utomordentligt omständlig procedur som gör det möjligt för oss att pröva frågorna mot bakgrunden av vad eventuella nedläggningar kan komma att betyda också ur samhällsekonomiska och sociala synpunkter. Jag behöver inte upprepa hur den proceduren går till; det framgår av det inledningsvis upplästa svaret. Då har man frågat: När det nu är fråga om så pass våldsamma effekter på järnvägstrafikens område, skulle vi inte då behöva en principdebatt i riksdagen så att riksdagen på det sättet fick möjlighet att ta ställning till hela uppläggningen av denna rationaliseringsverksamhet? Det kan väl sägas att vad vi har i dag kanske är någonting av en principdebatt på den punkten. Jag har själv funderat över hur vi i fortsättningen skall handlägga denna fråga för att få den bästa garantin för att frågorna verkligen blir bedömda i sitt riktiga sammanhang. Skall vi ta den här arbetshypotesen, som varken kan låsa SJ eller statsmakterna, och göra en proposition på den och inbjuda riksdagen att säga ja eller nej till arbetshypotesen? Det skulle betyda att vi fick till stånd en diskussion av den innebörden att vi skulle votera oss fram till vilka järnvägsstationer som skall läggas ned eller inte och vilka tidtabellsförändringar som skall genomföras. Eller skall vi i stället hantera saken så att denna redovisning i form av en arbetshypotes ligger till grund för diskussioner i de enskilda fallen? På det sättet kommer planeringsråden och kommunerna in i bilden. De samhällsekonomiska, de lokaliseringspolitiska och de sociala konsekvenserna kan också på det sättet mera direkt bedömas. Blir inte den formen av behandling väsentligt mera meningsfull? Jag hade ett starkt intryck av att vi i varje fall i slutet av debatten i andra kammaren var i stort sett överens om att den handläggningen kanske ändå skulle vara mera meningsfull och riktig. Jag tror, som jag sade inledningsvis, att vad som givit anledning till oron är just att vi nu har fått en sådan här långsiktig redovisning. Jag har fått del av några mycket preliminära bedömningar från SJ av vad programmet för nästa år i fråga om förändringar på järnvägspolitikens område kan komma att innebära. Även om man just nu arbetar med allt detta, säger man att man sammanfattningsvis bedömer det så att huvuddelen av vad som planeras för nästa år är positiva förändringar. Man försöker ju arbeta på det sättet att man låter SJ ta hand om den trafik, för vilken SJ lämpar sig bäst och är mest konkurrenskraftigt. Man gör trafiken snabbare på många nya linjer, man sätter in flera expresståg, snabbare förbindelser mellan avlägsna landsdelar och andra platser i landet. Detta är en viktig del av rationaliseringspolitiken. De negativa avsnitten av järnvägspolitiken i form av nedläggningar, som skulle kunna vara aktuella för nästa år, bedömer man vara mindre än under innevarande år.

Här har liksom i medkammaren — jag hörde det också av de senaste inläggen — med anledning av vad som står i interpellationssvaret tagits upp frågan om man nu skulle vara på väg att »lasta över» ansvaret från staten till kommunerna för den kollektiva trafiken. Jag har redovisat att SJ givetvis inte kan lösa alla former av kollektiv trafik, exempelvis ute i våra glesbygder. Men i den mån SJ har haft trafik som läggs ned, sörjer SJ för att vi får en tillfredsställande ersättningstrafik. I det sammanhanget skall sålunda inte lastas över ansvar på kommuner. Men jag har också sagt att vi redan i dag ute i våra kommuner har — och i takt med ökande bilism i allt högre grad får — ett kollektivt trafikproblem, oberoende av om SJ finns där eller ej. Detta trafikproblem gäller alla de människor som av skilda skäl inte har möjlighet att begagna sig av egen personbil. Vi måste säkerligen börja fundera på om inte samhället har ett ansvar för hur exempelvis människorna ute i glesbygderna i denna situation skall kunna klara sina transportproblem. Här kommer utan tvivel kommunblocken in i bilden. Det blir fråga om att försöka skapa en kombination av olika transportsystem, vilket väl i stort sett kommer att innebära att SJ klarar matartrafik och närtransporter på de medellånga och längre linjerna via den busstrafik som SJ själv bedriver. I områden, som tidigare kanske inte varit trafikerade alls, men där man nu har boende ensamma människor med svåra kommunikationsproblem, så måste kanske kommunerna börja uppmärksamma att det är rimligt att med kollektiva åtgärder hjälpa dessa människor till en standard som svarar mot vad som blivit alltmer vanligt. Där har vi i kommunikationsdepartementet sagt oss att vi för vår del skall engagera oss direkt i uppgiften att försöka se hur man skall kunna lösa glesbygdens kollektiva trafikproblem. Vi kommer att sätta i gång med en modellplanering av kommunblock i glesbygd för att redovisa med vilka metoder och på vilket sätt dessa problem skulle kunna klaras. Vi kommer att inbjuda Kommunförbundet att vara med om detta. Jag är övertygad om att det — om vi skall föra en framsynt och progressiv trafikpolitik — är nödvändigt att vi uppmärksammar dessa problem, tar itu med dem och försöker så snabbt som möjligt åstadkomma riktiga lösningar. Man har då frågat mig hur jag ser på finansieringen av sådana här kollektiva trafikåtgärder som skulle behöva komma till stånd i glesbygdens kommunblock. Jag har sagt att jag rent generellt tycker att den princip för solidarisk finansiering av angelägna uppgifter i våra av befolkningsuttunning och på annat sätt mest besvärade bygder som vi har i skatteutjämningssystemet är riktig. Skatteutjämningssystemet är nämligen uppbyggt så att det tar hänsyn till både skatteunderlaget och en hög utdebitering och därför ger mest åt människorna i de bygder där man har det svårast. Principiellt sett tycker jag att denna form av statsbidrag är riktigt uppbyggd, därför att den hjälper bäst där behovet är som störst. Jag tror sålunda — jag vill avsluta detta inlägg med de synpunkterna — att det är viktigt att riksdagen fortlöpande får tillfälle att debattera dessa frågor. Vi kommer att få nya möjligheter i anslutning till statsverkspropositionen och i anslutning till att vi så småningom skall bedöma den tredje etappen. Jag står för min del gärna till förfogande för hur många interpellationsdebatter som helst i detta angelägna ärende.

Vad jag i medkammaren har värjt mig mot är de tankar som så lätt kommer i detta sammanhang — att man nu skall sätta till en ny utredning för att klara upp dessa problem. Ja, man vill till och med ha en utredning som praktiskt taget skulle, om jag rätt förstått intentionerna, ha till uppgift att lösa hela problemet om hur vi skall organisera vårt samhälle. Jag har sagt att jag inte tror att vi den vägen blir hjälpta genom att vi får en ny stor säck att stoppa dessa problem i. Jag tror att det är riktigare att vi nu handlägger frågorna mot bakgrunden av den redovisning vi har fått från SJ och där vi får ta vårt ansvar att från fall till fall bedöma vad som ur lokaliseringspolitiska, sociala och andra synpunkter kan vara angeläget för samhället.

Herr talman! Jag föreställer mig att kommunikationsministern, inte minst i dag, inser betydelsen av goda kommunikationer kamrarna emellan. Även om man har sådana och har bra personal är det naturligtvis inte lätt att klara debatten på båda ställena. Därför är det rätt förklarligt om vi i någon mån gått förbi varandra i denna debatt. Jag tog i debatten upp just kommunikationsministerns resonemang om denna plan som en preliminär plan eller en arbetshypotes. Jag sade att han inlägger något av ett lugnande besked i att det är enbart detta. Men jag vill här kortfattat säga till kommunikationsministern att detta inte hjälper särdeles mycket ty sedan man sagt att detta sannolikt kommer att hända, då kommer det faktum att detta har sagts ut genast att innebära att förutsättningarna för nedläggningen kommer så mycket snabbare, ty ingen företagsamhet kommer att etablera sig på berörda orter. Därmed har jag inte sagt att det är fel att uppgiften har slungats ut. Jag tror att detta har sina fördelar, med tanke på bedömningar och agerande från statsmakternas sida. Jag har också framhållit att SJ inte alltid lokalt har hanterat de avgörande faktorerna på rätt sätt. Jag har anfört att tidtabellerna inte varit riktigt utformade och många gånger alldeles fel. Man kör med konkurrerande busslinjer intill järnvägslinjerna osv. Det är klart att man på det sättet grundlägger förutsättningarna för de slutliga stationsindragningarna och = nedläggningarna. Det är inte så underligt om man får negativa resultat när man kör med sådana förutsättningar. Jag vill vädja till kommunikationsministern att han un dersöker inte minst vad som ligger i botten här, dvs. primärmaterialet. Jag tror att vi ute i bygderna ser detta. Det är jag nog inte ensam om att kunna vittna om. Får jag därtill eftersom tiden är knapp anföra bara ett konkret exempel till dem som herr Petersson tidigare anfört. Jag har papper på det här. Jag skall gärna tillställa kommunikationsministern dem senare. Det är ett brev från en firma i det mycket kända Väröbacka, som skriver att den vill ge följande upplysningar. 1966 betalade firman i frakter cirka 250 000 kronor. Därtill kom de frakter som firman skulle betala, alltså efterkravsfrakter, som torde uppgå till ungefär samma belopp. Vidare har man övriga trafikanter vilka enligt vad det uppgivits avsänder cirka 200 kolli per arbetsdag. Givetvis ger dessa, säger man, betydande inkomster för SJ. Märk väl att detta företag ligger 75 meter från en järnvägsstation och har givetvis lagt sig där med tanke på järnvägsfrakterna. Ändå fick man besked om att denna station inte kommer att mottaga gods i fortsättningen. Man kan framför allt inte ta emot firmans varor på kvällen, och det var nödvändigt för firman eftersom det rör sig om fisk, alltså färskvaror. Man fick frakta dessa varor till Varberg eller Göteborg, och det är ett rätt betydande avstånd till dessa städer. Först efter tre underhandlingar fick man löfte om att frakterna skulle kunna fortgå tills vidare om man själv lastade in varorna och betalade en straffavgift om 25 öre per låda. Firman skriver att när man väger detta mot biltrafiken, så får man där en ersättning av 25 öre per låda, om man själv lyfter upp lådorna. Jag undrar om det är en riktig trafikpolitik mot kunderna som man här tillämpar. Det rör sig här ändå om en fraktavgift på toltat mellan 500 000 och 600 000 kronor från en firma, och ändå meddelar man denna firma att den inte kan få leverera sina varor från denna station. Detta Ang. nedläggningen av järnvägsstationer är ändå en station — märk väl — på en järnväg som inte är aktuell för nedläggning. När sådant förekommer tycker jag att det finns mycket starka skäl för att man undersöker också det material som ligger till grund för de planerade nedläggningarna.

Herr talman! Herr statsrådet lämnade en hel del framtidsuppgifter när det gäller glesbygdernas kommunikationsproblem. Jag skulle bara vilja ge ett enda råd, som jag tycker har stor betydelse, och det är: Låt de kommunikationsmedel som nu fungerar få fortsätta och dra inte in dem på de platser där det nu bor människor — jag tänker särskilt på de stationer som jag förut nämnt och som ligger utefter affärsbanelinjer, där dock ganska betydelsefulla stationssamhällen är avsedda att bli utan järnvägstrafik! Beträffande det projekt som här redovisats från SJ:s sida och den takt i vilken projektet skall genomföras noterar jag med tacksamhet den nedtoning som herr statsrådet har gjort. Men om vi läser den allra sista meningen i denna redogörelse måste vi fundera över vilka möjligheter som här finns. Meningen lyder nämligen: »Några bärande alternativ finns emellertid inte.» Det har först sagts att den omställning som nu redovisas måste genomföras, även om den på kort sikt blir smärtsam för vissa bygder och individer. är herr statsrådet av samma mening, att det inte finns något annat alternativ än att den plan som här är redovisad måste effektueras?
Herr talman! Statsrådet Lundkvist nämnde att de synpunkter som SJ här framfört var så att säga långsiktiga rationaliseringsproblem som det inte fanns tid att ta ställning till i dag eller inom den allra närmaste framtiden. Statsrådet var också inne på den tanken att han skulle ta nödvändig hänsyn till de olika förhållanden som existerade ute i bygderna för att få ett trafiksystem som skulle fungera, om en eventuell nedläggning av järnvägen skulle komma till stånd. Jag fattade statsrådets uttalande på det sättet, och den inställningen accepterar jag med tacksamhet. Då SJ bedömer förhållandena sker det uteslutande från ekonomisk synpunkt. Jag har redan tidigare relaterat vissa åtgärder som SJ vidtagit och som är så markanta att de i hög grad påverkar SJ:s inkomster liksom också trafikförhållandena på de bandelar som man planerar att lägga ned. Jag anser inte att SJ:s ståndpunkt i det avseendet är riktig. Vi måste nämligen ta hänsyn till att hela trafiksystemet som sådant skall fungera på ett riktigt sätt. Vissa bandelar kan givetvis läggas ned på kortare sträckor. Men på en tiomils bansträcka kan det bli svårt att få ett busslinjesystem att fungera lika bra som en järnvägslinje kan göra. När det gäller den hjälp som kommuner och landsting skulle kunna ge är jag tveksam mot statsrådets uttalande. Vi har en statlig investering i stockholmsområdets lokaltrafik på över 300 miljoner kronor. Även när det gäller trafiken till Gotland måste staten bidra för att den skall kunna upprätthållas. Jag kan mot den bakgrunden inte underlåta att framhålla att även trafiken i glesbygderna måste fungera, så att näringslivet där kan drivas på ett riktigt sätt. Man bör inte vidta sådana åtgärder som innebär att näringslivet föres över till bygder som SJ favoriserar.

Herr talman! Visst skall SJ rationalisera. Men sedan en lång följd av år har man — om jag får göra en liknelse med biografbelysningen i salongen — dämpat ned och dämpat ned så att resandefrekvensen mer och mer har försvunnit. De tågindragningar och de illa korresponderande tidtabeller som funnits har starkt medverkat till att resandefrekvensen har sjunkit. Denna maning »Ta tåget — det är det enda säkra sättet» är numera faktiskt fel. Jag skulle kunna fortsätta rimmet och tillägga: »Tidtabellen har blivit från vettet.> Ty man har faktiskt undan för undan försämrat tidtabellen. Jag skulle vilja belysa ytterligare en fråga. När jag lyssnade på interpellationssvaret hörde jag att styckegodstrafik per bil framhölls som ett rationellt och bra system. Jag bor utmed en järnväg och ser att fyra gånger om dagen kommer en lastbil till stationerna för att hämta eller avlämna paket. Samtidigt går rälsbussarna tomma och har ingenting att lämna. Jag har gjort den reflexionen: Kan detta verkligen vara riktigt, och är det i alla hänseenden ekonomiskt vettigt? Jag är rädd att man här driver vissa nya principer in absurdum. Vad jag egentligen begärde ordet för var när statsrådet talade om kommunerna ur glesbygdernas synvinkel. Nu bor jag inte i en glesort, utan jag bor mitt emellan Lund och Malmö, men även vi har ju måst kommunalt stödja viss busslinje för att få en god kommunikation. Jag kan emellertid inte gilla principen. Detta är ju ytterligare en sak att notera till hela den tabell, som man skulle kunna räkna upp av exempel på statens övervältrande av utgifter på kommunerna. Här kan man inte underlåta att reagera. Skall SJ ha hand om kommunikationerna, bör SJ väl sköta dem på ett riktigt sätt. Får jag sedan ställa en fråga. Som jag sade i början, har man kritiserat tidtabellerna m.m. för SJ:s trafik. Det har man väl gjort i stockholmsområdet också, men nu sägs det att förhållandena här uppe är ganska bra. Då frågar jag: Hur många miljoner har SJ måst investera i Stockholms närtrafik för att den skall korrespondera?

Jag har fått en känsla av att allmänna opinionen hur generöst som helst ser på att samhället lämnar stora bidrag till bussar och tåg, men höjer ögonbrynen så fort det blir tal om att lämna bidrag till ett i det här sammanhanget mera passande trafikmedel t.ex. en lättare bil. Man kanske därigenom skulle kunna komma undan med ett mindre bidrag, och de människor som behöver den här trafiken kanske rent av skulle få åka lika fint som vi andra. Vad vore det för fel på ett sådant resonemang? Om vi skall vara progressiva och föra en aktiv trafikpolitik, så skall vi vara förutsättningslösa och inte resonera som om tåget vore den sista uppfinningen på trafikens område. Jag skall till slut säga några ord om herr Kristianssons reflexion om nackdelen med att SJ över huvud taget så tidigt redovisat sina planer. Han menar att detta för vissa orter innebär att de som eventuellt funderar på etablering av företag vidtar sina mått och steg med anledning av de planer man nu känner till. Inom parentes kan jag säga att när det gäller lokaliseringspolitik av företag i dag — det vågar jag påstå — spelar ofta inte järnvägstransporterna någon avgörande roll för de industrier som kan lokaliseras ut till många av våra bygder. En mycket stor del av transporterna går nämligen trots allt per bil på landsväg. När vi framsynt försöker planera för den ekonomiska utvecklingen i vårt land, tror jag att det vid många tillfällen hade varit önskvärt om företag, som betyder oerhört mycket för de bygder där de finns, litet tidigare än vad de som regel gör kunde ge oss del av sina planer. Därför tycker jag trots allt att det är värdefullt för oss och för vår debatt, att vi för SJ:s del så tidigt fått uppmärksamheten riktad på hur det kommer att se ut om dess planer skulle genomföras. Vi har åtta år på oss fram till 1975. Vi kan verkligen ta itu med problemen på olika nivåer och diskutera hur vi mot bakgrunden av denna situation skall kunna dels göra de insatser, som är riktiga i anslutning till SJ:s verksamhet, dels också i övrigt komplettera de insatserna med andra åtgärder, så att vi får vad vi är ute ef ter om vi är progressiva och framsynta, nämligen en rationell och tillfredsstäl Jande transportförsörjning i vårt land.

Herr talman! Bara ett enda ord för att jag inte skall bli missförstådd. Jag ville inte i min sista replik utesluta möjligheten av en nyorientering på trafikområdet i glesbygderna. Vad jag, fastän jag kanske uttryckte mig dunkelt, ville säga, var att det är en god metod att låta tåget stanna, då det ändå skall passera förbi stationen. Det var i sådana sammanhang som jag avsåg att man kunde behålla den metod som finns. Att skaffa fram nya och bättre trafikmedel för glesbygderna är självklart en åtgärd som alla människor i dessa bygder hälsar med tillfredsställelse. Men det är ju beklagligt att man härvidlag inte vill vara med från statens sida utan att det är en sak som kommunerna och landstingen får svara för.

Herr talman! Vad som föranleder mig att begära ordet på nytt var kommunikationsministerns resonemang med anledning av mitt påstående att offentliggörandet av denna plan skulle så att säga i sig självt vara på något sätt dirigerande och avgörande för utvecklingen framöver i en bygd. Såvitt jag förstår hade kommunikationsministern samma uppfattning. Han modifierade dock sin syn på detta med att säga att tåget inte längre är avgörande i så stor utsträckning, utan det är andra trafikmedel som har fått större och större betydelse i detta sammanhang. Det kan för all del ligga ganska mycket i det, men jag kan ändå inte underlåta att säga att jag tror — man behöver inte vara trollbunden för att säga det — att tåget alltjämt har en oerhört stor betydelse för företagsetableringen.

Jag tyckte att det verkade som om kommunikationsministern också slutligen insett betydelsen härav. Den uppfattningen fick jag nämligen då han sade, att det måste vara bra att vi har kommit fram med hela planen på en gång och i god tid. Får jag då dra den slutsatsen att kommunikationsministern ändå menar trots att han i svaret ej vill ge löfte om möjlighet för riksdagen att ompröva att det finns anledning att göra korrigeringar med hänsyn till utvecklingen i berörda områden? Beträffande detta att man inte kan lösa vissa orters trafikproblem genom att låta tågen gå och stanna som de gjort sade kommunikationsministern, att man i vissa sammanhang måste sätta in nya trafikmedel, kanske till och med bilar, och att man över huvud taget måste ha en annan och ny syn på trafikproblemen.

Skall man bara avveckla kan man givetvis hänvisa till dylika lösningar, men menar man att en bygd skall leva vidare, tror jag inte att man kan räkna med sådana mera sporadiska lösningar.

Herr talman! Jag vill något belysa vad jag menar genom att hänvisa till vad herr Åkesson sade om amputeringen av Malmö—Simrishamnsjärnvägen, delen mellan Sjöbo och Tomelilla, på sin tid. Varför gjorde man så? Jo, uppenbarligen för att SJ vill fostra folk att resa till Simrishamn över Ystad! Om detta är ett tecken på valfrihetens sam hälle, herr statsråd, vet jag inte riktigt vad jag skall säga. Man förstörde trafiken på den linje som går tvärs över Skåne. Jag är inte så ensidigt inriktad att jag anser att tåget är den sista uppfinningen på trafikens område. Nej, man kan gärna ta bilen. Men man kan inte alltid göra det. De som pendlar — om jag får vara lokalsinnad igen — t.ex. längs järnvägen från Dalby och Staffanstorp, gör detta med bil därför att de inte kan använda tåget. Men de har stora svårigheter med att parkera bilen inne i staden. Om man i stället hade fått en rälsbuss, som snabbt rusat emellan, skulle man också ha fått större resande frekvens. Det gäller ju här tätorter som för varje år växer ganska snabbt. I stockholmsområdet har man ju rustat upp trafiken, och det var intressant att höra att Stockholms stad skulle ha bidragit till denna investering av såvitt jag förstår betydande storleksordning för SJ:s del.
Herr talman! Som jag tidigare har sagt tar SJ betalt för den trafikservice som SJ kommer att lämna stockholmsområdet.

Jag skall inte redovisa alla de många erfarenheter som personal från SJ har gjort, när den varit ute för att diskutera eventuella järnvägsnedläggningar och börjat med en sådan där liten försöksvotering på sammanträdet om vilka som kom dit med tåg och vilka som kom dit med bil. Det är nog så att vi trots allt vet, att bilen har kommit för att stanna och bli flera människors egendom. Där har vi alltså problemet. Här påstods att jag hade uppfattats så, att arbetshypotesen skulle komma att bli föremål för korrigeringar. Självklart! Det är ju vad jag hela tiden har resonerat om! Inte ens SJ kan svära på att alla planer är någonting som SJ, även om verket skulle få tillämpa mycket strikt företagsekonomiska principer, skulle se omsatta i praktiken inom åtta år, utan vad som föreligger är ju en arbetshypotes, som skall diskuteras och kunna bli föremål för korrigeringar. Herr Erik Filip Petersson framhöll, att det var tråkigt att staten inte vill vara med när det gäller att tillfredsställa de nya trafikbehov som kan uppkomma i våra glesbygder. Jag har både i interpellationssvaret och i debatten redovisat, att staten visst vill vara med. Regeringen kommer att ägna detta problem ett mycket stort intresse, därför att den allmänt sett inte anser att det bör vara så, att några medborgare i vårt land skall komma i kläm i en utveckling, som i övrigt är till fördel för landets invånare.

Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för finansdepartementet för interpellationssvaret. Bakgrunden till min fråga var den omständigheten att arbetsmarknadsstyrelsen tolkat regeringens direktiv av den 18 maj angående medgivande till att ta i anspråk industriföretagens investeringsfonder på så sätt att byggnadsindustrins företagaré utestängdes från denna möjlighet. Efter överklagande beslöt : Kungl. Maj:t den 22 september aått undanröja: ett överklagat beslut. Det innebar att även byggnadsföretag i princip fick rätt att använda sina investeringsfonder. för maskininköp, dvs. för inköp av kranutrustning, grävmaskiner, tryckluftsaggregat m.m., allt mycket dyrbara ting. Eftersom ansökningstiden utgick den 30 september, fick företagen i bränsehen dock alltför kort tid på sig att. göra sina maskininköp och inkom :ma'med sina ansökningar. Det hade varit rimligt att ansökningstiden hade förlängts. : «Herr talman! Då saken emellertid numera synes ha: ordnat upp sig för flertalet ifrågavarande företag, har jag ingenting att tillägga.

Herr talman! Den engelska regeringens beslut att devalvera pundet är av utomordentlig betydelse också för det svenska näringslivet och för vår arbetsmarknad.
Herr talman! Det höga kostnadsläget i vårt land har lett till stora svårigheter för det svenska näringslivet i den internationella konkurrensen. Sågverksindustrin tillhör de branscher inom vilka problemen visat sig vara mest omfattande. Det redan prekära läget har accentuerats av den nyligen företagna devalveringen av det engelska pundet. Härigenom försvåras den svenska exporten till Storbritannien.
Även det förhållandet att bland andra länder Danmark också beslutat en devalvering kan innebära påfrestningar för vårt lands ekonomi, Såväl industri som jordbruk kan komma att beröras, Svårigheter kan drabba både företagare och anställda.
Särskild uppmärksamhet måste riktas på de förluster som blir följden av redan träffade avtal om leveranser av sågverksprodukter med betalning i pund. Detta kan leda till mycket allvarliga likviditetssvårigheter. För den mindre sågverksindustrin kan situationen bli speciellt svår, och följden torde bli driftinskränkningar och företagsnedläggelser. Myndigheterna måste vara beredda att vidtaga sådana åtgärder att arbetslöshet kan förhindras.
Den svenska regeringens beslut att icke devalvera den svenska kronan medför behov av särskilda åtgärder för att trygga anställning och utkomst för tjänstemän och arbetare.

Herr talman! Herr Holmberg har ställt vissa frågor rörande bekämpningen av narkotikamissbruket. Med anledning härav får jag anföra följande. kanden är nu avslutad. I socialdepartementet pågår arbetet med proposition på grundval av dessa betänkanden. Denna kommer att beröra vissa lagstiftningsfrågor som kräver yttrande från lagrådet. Jag räknar med att kunna remittera förslag i ämnet till lagrådet under hösten vid sådan tidpunkt att propositionen kan avlämnas vid början av kommande riksdag. Det blir då tillfälle att närmare behandla de angelägna spörsmål det här rör sig om. Jag skall därför inskränka mig till att nu något beröra ett par punkter. Min = inställning till frågan om haschisch har jag tidigare i annat sammanhang gett uttryck för. Eftersom herr Holmberg särskilt tar upp detta medel skall jag här anföra några synpunkter, som jag anser väsentliga vid bedömningen av detta medel. I de länder där bruket av haschisch är mest utbrett anser man att det bör bekämpas med kraft, I internationella konventioner har det upptagits bland de medel som underkastas den mest rigorösa regleringen. Ett visst psykiskt beroende är karakteristiskt för medlet. Det har ansetts vara en inkörsport till andra och ännu farligare medel. I de kretsar där haschisch används är steget ofta inte långt till andra narkotika, som på kort tid kan bryta ner ungdomar fysiskt, psykiskt och socialt. En särskilt oroande faktor är här att samvetslösa försäljare inte drar sig för att i haschischen blanda in andra beroendeframkallande medel med kraftigare verkningar. Man skall inte heller förbise, att vad vi strävar efter på det internationella fältet är ökade insatser och skärpt kontroll beträffande för oss allvarliga medel som i andra länder skapar mindre problem, Skall vi ha utsikt att vinna gehör för våra ansträngningar att få internationell kon troll av preludin och liknande medel, måste vi vara solidariska med andra länder i deras kamp mot för dem allvarliga narkotikaproblem. Herr Holmberg framhåller att man i Danmark för att möta narkotikaproblemen nyligen tillsatt ett underutskott under sundhetsstyrelsen med representanter för olika ministerier. Han undrar om svenska regeringen vidtagit några motsvarande åtgärder för att samordna narkotikafrågorna mellan berörda departement. På detta vill jag svara, att fortlöpande kontakter äger rum mellan departementen i frågor som berör olika departement. Arbetsformerna är dessutom så flexibla att de möjliggör de omdispositioner och anpassningar som i varje särskilt fall kan visa sig nödvändiga utan att fördenskull särskilda organ behöver tillskapas. Vad särskilt angår narkotikafrågan så kan jag försäkra herr Holmberg att den både betraktas och behandlas som ett gemensamt problem av de departement som på ett eller annat sätt kan bidra till lösningen därav. Fortlöpande kontakter äger också rum mellan departementen och de myndigheter som har att handlägga hithörande frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på interpellationen. Svaret innehöll intressanta synpunkter, och jag har i sak inte så mycket att invända mot vad som där sägs. Särskilt statsrådets inställning till konsekvenserna av bruket av haschisch är välgörande att höra. Nu blir det en ny diskussion om narkotikafrågorna nästa år som vi hoppas också skall leda till konkreta åtgärder inte minst på lagstiftningens område för att komma till rätta med missbruket av haschisch. Å andra sidan går ju tiden utomordentligt snabbt när det gäller utbredningen av missbruket. Anledningen till att jag framställde interpellationen är att under den månad som har gått sedan den 17 oktober då jag aktualiserade frågan — den har aktualiserats flera gånger tidigare — har missbruket nästan hunnit att sprida sig över hela landet. Polisen uppger nu att missbruket har blivit så landsomfattande att man står ganska handfallen inför situationen inte endast i Stockholm och Göteborg utan även i de mindre städerna. Det är nog alldeles klart att statsmakterna på detta område inte har haft tillräckligt förutseende. I andra, mycket näraliggande länder, t.ex. Norge, har man på annat sätt tidigare gripit sig an problemen, I början av 1960-talet existerade knappast narkotikamissbruket i Norge i någon större utsträckning, men ändå vidtogs där betydande åtgärder. Man byggde ett regelrätt narkotikasjukhus strax utanför Oslo för ett 50-tal patienter, och man är fortfarande i färd med att bygga ut vårdverksamheten, trots att omfattningen av narkotikamissbruket i Norge är jämförelsevis ringa. I Sverige har under den senaste tiden situationen förvärrats även på ett annat sätt. Det är ju ett ungdomsproblem vi rör oss med. Genom ökningen av arbetslösheten bland ungdomarna, speciellt i storstäderna, ökar naturligtvis risken för missbruk av narkotika. De unga människor, som efter färdig utbildning inte får arbete och som kanske tidigare har vissa psykiska störningar och befinner sig i ett depressivt tillstånd, får en starkt ökad benägenhet att söka fly från verkligheten genom missbruk av narkotika. Det är alltså utan tvivel så att för många motåtgärder icke kan vidtagas. Jag har i interpellationen huvudsakligen tagit upp frågor som rör ingripande mot handeln med narkotika. Det är lagstiftningsvägen som måste beträdas på något sätt, och det finns många områden som kan angripas. En fråga gäller hur man skall komma till rätta med upplåtande av lägenheter, inte minst i Stockholm men även i Göteborg, där det före kommer så att säga kollektivt missbruk av narkotika. Narkomanvårdskommittén föreslog kriminalisering av uthyrning av sådana lokaler för narkotikafester, och jag hoppas att socialministern följer narkomanvårdskommittén på den punkten. Det är klart att man inte kan komma fram bara lagstiftningsvägen; man måste också gå upplysningsvägen. Allt fler inser att upplysningsverksamhet är nödvändig över hela landet och att den måste aktiviseras, Därför är det tillfredsställande att socialministern i denna interpellation så klart indirekt uttalat att allt slags narkotika är farligt. Det finns tyvärr fortfarande personer som gör gällande — personer som är experter — att haschisch och marijuana är ofarliga, men såvitt jag förstår delar socialministern inte den uppfattningen i dag. Låt mig sedan ta upp en sak som rör tullen, Det har flera gånger ifrågasatts om man inte skulle förstärka tullen personellt för att stoppa inflödet av narkotika till landet. Jag tror knappast att det är nödvändigt. Däremot är det naturligtvis riktigt — och man har påbörjat verksamhet i den riktningen — att man specialutbildar erforderligt antal befattningshavare inom tullen på detta område. Men det gäller också att få till stånd ett samarbete mellan tull och polis i Sverige samt tull och polis i våra grannländer, Jag vet att det finns ett sådant samarbete med våra nordiska grannländer. Däremot har tydligen arbetskontakt inte kunnat uppnås med tullen och polisen i Östersjöländerna på andra sidan järnridån, Detta är beklagligt, eftersom — vilket kanske inte så många känner till — det går en ström av narkotika över till Sverige även från Sovjetunionen. Jag tycker att statsmakterna skall ha uppmärksamheten riktad på detta och försöka finna en möjlighet till bättre samarbete mellan polis och tull i länderna på den sidan Östersjön samt polis och tull i Sverige. I interpellationen har jag betonat att en förstärkning av narkotikapolisen främst har till syfte att få tag i stordistributörerna av narkotika. Utan en sådan förstärkning får den av narkomanvårdskommittén föreslagna straffskärpningen för illegal narkotikahandel från maximalt två års till maximalt fyra års fängelse knappast någon effekt. Men jag tror också att man kan ifrågasätta, om inte straffmaximum för stordistributörer av narkotika bör sättas högre än enligt kommitténs förslag fyra år. I Norge föreligger ett regeringsförslag om en höjning av straffgränsen upp till fem års fängelse för sådana brott, och den norske kriminalchefen har bl.a. uttalat att enligt hans uppfattning de samvetslösa personer som det här gäller bör kunna ådömas fängelsestraff ända upp till tio år. Det är naturligtvis en personlig uppfattning, men den visar hur pass allvarligt man i våra grannländer ser på detta problem. Vi har ju anledning att se på det ännu allvarligare. Det finns för övrigt — såsom statsrådet Aspling säkerligen känner till — flera andra exempel från utlandet på att drastiska straffskärpningar för illegal narkotikahandel i stor skala haft påtaglig effekt. Det har bl.a. skett skärpningar i vissa delstater i Amerika med så god effekt att t.o.m. narkotikapolisens personal har kunnat reduceras. Jag tycker att man även i vårt land bör beakta erfarenheterna på detta område från Amerika som ju när det gäller narkotikamissbruk tidigt råkade i en mycket besvärligare situation än de små länderna. Herr talman! Narkotikamissbruket utgör ett så allvarligt hot mot våra ungdomars liv och hälsa att detta problem bör angripas inte endast med stor energi och målmedvetenhet utan också med verkligt stor uppslutning från alla demokratiska partier.
Herr talman! Jag vill säga till herr Holmberg att en rad av de frågor som han här tar upp helt naturligt får sin behandling i den proposition som kommer att föreläggas riksdagen. Vi får då också tillfälle att mera i detalj gå in på en rad av utan tvekan viktiga spörsmål som direkt ansluter sig till frågan vad vi ytterligare kan göra för att skärpa kontrollen och bekämpa missbruket. Jag vill för dagen bara med några ord helt kort teckna en bakgrund till det läge som vi befinner oss i. Herr Holmberg lät ju framskymta att här skulle föreligga en rad försummelser. Jag vill då säga att det var på 1950 talet, närmare bestämt år 1954, som rapporter kom genom socialmyndigheterna och pressen att narkotikamissbruket hade ökat. Medicinalstyrelsen ordnade då samråd med andra myndigheter, och man fann att det visserligen förekom missbruk men att det var fråga om begränsade grupper. Stockholms stads barnavårdsnämnd lät doktor Takman genomföra en undersökning under flera år för att spåra upp missbrukande ungdomar. Han kunde inte finna fler än ett 20-tal under åren 1955—1957. Läget förändrades emellertid. När missbruket av centralstimulantia med s.k. intravenösa injektioner tog fart i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet fördes dessa medel in under narkotikakungörelsen här i landet. Särskilda polisgrupper tillsattes, dels inom statspolisen och dels inom stockholmspolisen, och en särskild åklagartjänst inrättades. De missbrukade medlen hade vid denna tid till största delen skrivits ut av läkare, men medicinalstyrelsen ingrep. Därefter har utskrivningen av narkotikarecept minskat mycket starkt från drygt 700 000 recept år 1960 till cirka 125 000 förra året. Narkotika får i vårt land endast skrivas ut med stor försiktighet, och läkaren måste alltid kunna redovisa motivet för receptutskrivningen. Apotekens narkotikarecept kontrolleras också årligen vid kontrollförrättningar, och åtgärder vidtas mot onormal utskrivning. Låt mig här bara nämna det omdiskuterade preludinet. Det användes som bekant medicinskt som avmagringsmedel. Dess medicinska existensberättigande ifrågasättes starkt på ansvarigt läkarhåll i Sverige. Detta medel anmäldes för registrering här 1 landet hösten 1954 och registrerades som s.k. farmacevtisk specialitet ungefär ett år senare. Det klassificerades som narkotika 1959. Efter det tilltagande missbruket av detta medel togs det bort ur handeln 19635. Samtidigt som allt starkare restriktiva åtgärder satts in i vårt land för att nedbringa den legala förskrivningen av detta medel har smugglingen tilltagit. Detta var också anledningen till att medicinalstyrelsen på regeringens uppdrag 1965 tillsatte en expertgrupp för undersökning rörande narkotikamissbruket. Denna grupp gjorde en första kartläggning av problemet och ombildades i januari 1966 till narkomanvårdskommittén, vilken nu arbetar med fyra arbetsgrupper. Som bekant har kommittén i år avlämnat två betänkanden — det första med en beskrivning av missbrukssituationen och med förslag till vissa vårdåtgärder, det andra med förslag angående lagstiftning och förstärkning av tull och polis. Kommittén arbetar emellertid vidare och beräknar att nästa år avlämna ett betänkande med bl.a. förslag till åtgärder beträffande upplysning och attityder. Vi har ett värdefullt nordiskt samarbete på detta område, och jag vill här nämna att vid ett socialministermöte i Sverige under sensommaren underströks från nordiskt håll angelägenheten av att de centralstimulerande medlen kommer under en internationell kontroll. Vi kommer i olika internationella sammanhang att försöka åstadkomma en skärpt kontroll. Från svensk sida gjorde vi redan i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet internationella framstötar på läkemedelsfronten. 1965 föreslog vi att vissa beroendeframkallande läkemedel, t.ex. preludin, skulle föras in under den in ternationella narkotikakonventionen och receptbeläggas inom alla medlemsstater. Vi lyckades också få Världshälsoorganisationen att anta en resolution härom, och vi kommer alltså inte att släppa denna fråga utan söker i olika internationella sammanhang föra den ytterligare framåt. Vissa av våra beskickningar i utlandet har vidare på regeringens begäran gjort undersökningar av olika myndigheters kontroll av tillverkning och försäljning av preludin. Våra möjligheter att direkt påverka utländska läkemedelsfirmor är naturligtvis begränsade. Det bör — jag har strukit under det i denna kammare förut — emellertid alltid sägas ifrån att läkemedelsfirmornas ekonomiska intressen inte får sudda ut det ansvar som just en sådan industri i särskilt hög grad måste ha, då deras preparat kan vålla allvarliga medicinska och sociala skadeverkningar. Preludin är ju dessutom ett preparat som — det har jag framhållit — man på ansvarigt läkarhåll i Sverige egentligen anser sakna medicinskt berättigande Det är riktigt, herr talman, att det är smuggeltrafiken i dag som är allvarlig, och det gäller för oss att finna effektiva former att bekämpa denna trafik. Det är här fråga om ett svårt och stort problem.

Jag vill slutligen bara, herr talman, ta upp en sak som herr Holmberg var inne på. Han nämnde att man i Norge hade inrättat ett särskilt sjukhus för narkomaner. Det är på det sättet, herr Holmberg, att detta sjukhus har funnits mycket länge och att det alltså inte har tillkommit under senare år. Det har varit ett sjukhus som mera haft att be handla människor som har missbrukat vad som skulle kunna kallas de gamla klassiska, tunga narkotiska medlen, exempelvis morfin.

Jag vill sluta, herr talman, med att säga att inte minst den internationella aspekten är viktig. Narkotikaproblemet är stort även internationellt sätt. Jag tror att det är ytterst angeläget att vi på det internationella : planet försöker åstadkomma en större samling kring åtgärder för att bekämpa missbruket. Jag vill gärna stryka under vad herr Holmberg nämnde i slutet av sitt anförande: Här behöver alla goda krafter samverka, inte minst i vårt land.

Herr talman! Statsrådet Aspling hade självfallet rätt när han kände på sig att det låg kritik i mitt anförande. Jag använde visserligen inte ordet »försummelse», men det har däremot funnits en viss »eftersläpning» i regeringens sätt att angripa problemen. Det är i och för sig bra att en särskild åklagartjänst på ett tidigt stadium har inrättats i Stockholm för dessa frågor. Skall denna tjänst och polisens arbete emellertid få någon reell effekt måste man också, som narkomanvårdskommittén har föreslagit, se över lagstiftningen och framför allt straffsättningen för försäljning av narkotika. På senaste tiden har problemen kring användandet av narkotika blivit än besvärligare, eftersom det tydligen förekommer att narkotika av mildare slag erbjuds gratis i skolorna för att tillvänja ungdomarna till narkotikamissbruk. Det är en speciell och ny situation som vi på något sätt måste komma till rätta med, och det måste ske genom en översyn av strafflagstiftningen. Ett problem som växer OSS över huvudet, inte bara på detia område utan även på en mängd andra håll, är massmedias sätt att behandla denna fråga. Det står utom allt tvivel att framför allt TV:s program och dess sätt att presentera problemen kring narkotikamissbruk och följdverkningarna därav har skapat förväntningar och även stimulerat intresset hos unga oreflekterande människor att utnyttja olika preparat. Det där är naturligtvis en utomordentligt ömtålig fråga, eftersom Sveriges Radio och TV har frihet att bestämma hur de skall utforma sina program. Men när det gäller problem som har livsavgörande följdverkningar för ungdomarna, så måste man försöka finna någon kontakt med Sveriges Radios ledning, så att andra röster och andra programtyper i detta avseende också kommer fram. Statsrådet Aspling nämnde i slutet av sitt anförande att detta är ett internationellt problem, och även jag är helt på det klara med det. Det hindrar dock inte att vi också kan se det som ett begränsat internationellt problem, ett Östersjöproblem. Jag nämnde bl.a. att polisoch tullmyndigheter i Sverige också måste finna en kontakt med polisoch tullmyndigheter på östra sidan om ÖsS tersjön för att vi även på så sätt skall kunna göra allt för att stoppa inflödet av narkotika till Sverige.

Herr talman! Det är naturligtvis ange Jäget att man från skolsidan gör allt för att sprida upplysning omkring narkotikafrågorna på ett riktigt och informativt sätt, och det är ju också vad som sker. Jag antar att herr Holmberg känner till att skolöverstyrelsen bedriver en omfattande upplysningsverksamhet i denna fråga. Man har tagit upp hela problemet vid olika fortbildningskurser, man har ställt upplysningsmaterial till skolornas förfogande, och man har läm nat anvisningar om hur information skall lämnas. Via skolöverstyrelsen har material också ställts till förfogande för utbildning av ungdomsledare. Över huvud taget kan det sägas att man under senare år har gjort en kraftsamling för att just på skolfronten ge ungdomen upplysning och varna för narkotikamissbruket. Dessutom har en rad av våra ungdomsorganisationer också tagit upp denna fråga. Man har färdigställt material, man har anordnat upplysningskurser och konferenser. Det är med andra ord en mycket omfattande verksamhet i gång på upplysningssidan. Jag vill gärna säga till herr Holmberg att det faller ett särskilt ansvar på massmedia då det gäller upplysningsverksamheten på detta område. Det gäller att finna riktiga former, så att den s.k. upplysningen inte motverkar sitt syfte. Jag vill gärna ha sagt att i varje fall jag personligen ställer mig mycket tveksam till en hel del av det som vi fått se i televisionen under vissa tider på detta område. Men det har väl skett och sker ett tillnyktrande. Sedan narkomanvårdskommitténs betänkande framlagts har vi också fått underlaget för en saklig diskussion om åtgärder och vägar för att bekämpa missbruket. Här faller emellertid ett ansvar på alla de olika instanser som har att förmedla upplysning — det vill jag starkt understryka — och inte minst gäller det massmedia. Det är ju så, herr talman, att narkotikamissbruket i vårt land förutsätter en omfattande illegal handel. Den övervägande delen av de centralstimulerande medel, exempelvis preludin, som insmugglas till vårt land är sannolikt fabrikstillverkade. Att exakt ange varifrån narkotika levereras är svårt. Vi vet att mycket har kommit från Spanien, men en del härrör även från andra länder. Det finns läkemedelsfabriker i Tyskland, Italien, Spanien och andra länder som tillverkar centralstimulantia. En av de största tillverkarna är läkemedelsfirman C. H. Boehringer & Sohn, Ingelheim i Västtyskland, som tillverkar pre ludin, med bl.a. filialfabriker och licenstagare i Spanien och Italien. På regeringens begäran — det har jag nämnt förut — har våra beskickningar i Spanien och Italien sökt vinna klarhet beträffande myndigheternas kontrollåtgärder då det gäller tillverkning och försäljning av bl.a. preludin och ritalina i dessa länder. Jag skall här bara nämna att i Spanien preludin är receptbelagt sedan något mer än ett år. Hur pass effektiv kontrollen är i försäljningsledet är svårt att ha någon uppfattning om. Den tyska firman Boehringer har i en fabrik i Barcelona tillverkat preludin i uppenbart stor omfattning. I fjol höst meddelades att firman upphört med tillverkningen av preludin och i stället marknadsfört en ny produkt, preludin compositum, dvs. sammansatta preludintabletter. Det sammansatta består i att ett laxeringsmedel tillsatts det nya preparatet för att förhindra missbruk. Man kan sannolikt på goda grunder ifrågasätta effekten härav, men det skall jag inte gå in på. I Italien är det svårt att få hela fältet belyst. Det lär finnas ett ganska stort antal fabriker som tillverkar preludin. Det är emellertid receptbelagt. Det är uppenbart, herr talman, att vi befinner oss i ett utvecklingsskede på läkemedlens område, som måste lägga ett särskilt ansvar på läkemedelsfirmorna. Våra möjligheter att påverka dessa firmor i utlandet, det har jag redan sagt, är begränsade. Det hindrar självfallet inte att vi i vårt land pekar på ansvarsfrågan här. Man måste så långt möjligt på det internationella fältet söka vägar till en samverkan för att stoppa illegal försäljning av de medel som vi vet utgör en utomordentlig fara i detta sammanhang. Eftersom herr Holmberg också kom in på frågan om straffsatser, vill jag hänvisa till mitt tidigare svar. Det är frågor vi får återkomma till när Ppropositionen föreligger.

Herr talman! Jag har med mycket stort intresse åhört denna debatt och sett med vilket allvar som de båda talarna har dryftat detta mycket stora samhällsproblem. Jag tycker det är glädjande att höra vad statsrådet lägger in i begreppet straff, men jag kan inte underlåta att ta upp frågan också utifrån mina funderingar i detta sammanhang. Detta problem har vi fått vår uppmärksamhet riktad på under de allra senaste åren. Bara i Stockholm finns det nu över 5 000 narkomaner, och utvecklingen tycks med skrämmande fart gå mot en allt större siffra. Man ser allt som följer i spåren: ökad kriminalitet i alla avseenden, ett många gånger fullständigt åsidosättande av lag och rätt, bara för att komma över medel för att köpa narkotika. Det är alldeles klart att detta problem inte enbart gäller narkotika utan i hög grad påverkar brottsligheten i övrigt. Därför tror jag att försöken att stävja narkotikamissbruket just nu är en av våra största samhällsfrågor. Är vi då inte i den situationen att vi borde mycket radikalt tänka om när det gäller straffsatserna för dem som försäljer narkotika? Man måste ställa sig själv den frågan. Ser vi inte alltför snällt på denna sak? Vi diskuterar frågan om brott och straff i andra sammanhang och vill gärna ha en liberalisering av straffen, men jag tycker att när det gäller just dessa brott, måste man begära en omprövning. Finns det egentligen ett grymmare brott än att försöka få andra att utnyttja narkotika? Som herr Holmberg sade tidigare erbjuder man ungdomar att pröva narkotika gratis. Av upptäckarlust och nyfikenhet kanske ungdomar prövar det, och så småningom har försäljaren i sin hand en individ som kan hänsynslöst utnyttjas till det bittra slutet. Vi har mycket hårda straff för mord, men är det inte här, herr statsråd, ofta fråga om i det närmaste detsamma som ett rent mord? Man utnyttjar i vinstsyfte en människa, som man försöker till det yttersta pressa att skaffa mer och mer narkotika, tills denna människa är slut, Detta är mord och ingenting annat. Sådana brott borde därför också behandlas och bestraffas som mord. Jag tycker att samhällets reaktion i detta avseende måste vara mycket bestämd och hård, och jag tror att vi tvingas till ett omtänkande. Jag är inte den som brukar ivra för hårda straff, men när man ser denna utveckling blir man verkligt allvarligt oroad över att det skall finnas människor som tjänar miljontals kronor på att utnyttja andra människor till döds på det sättet. Jag kan inte låta bli att säga detta vid det här tillfället. Det finns i bibeln ett ord som jag finner användbart i detta sammanhang: Den som förför en av dessa små, det är bättre att en kvarnsten vore bunden vid hans hals och han sänktes ned i havsens djup. de i grundskolan eventuellt genom inrättande av en allmän förskola enligt i motionerna angivna riktlinjer samt av de pedagogiska, psykologiska och ekonomiska effekterna av sådana reformer.

Herr talman!

Det dåtida svenska samhället var ett utpräglat bondesamhälle med en befolkning starkt spridd över hela landet.

Jag kan som ett exempel nämna den oerhörda aktivitet som för några år sedan visades i departement, utskott och här i kammaren, då vi hade fått för oss att vi släpade efter i fråga om den tekniska utbildningen.

Följden av denna brådska blev bl.a. den att de ungdomar som i våras lämnade de tekniska skolorna i stor utsträckning står utan sysselsättning, i varje fall i sådana fack där de har användning för de tekniska färdigheter som de har inhämtat i skolan. När det gäller skolåldern har dock, som sagt, ingenting skett på 125 år. Det är precis som om vi skulle leva kvar i det gamla bondesamhället med de långa avstånden mellan gårdarna, med de dåliga kommunikationerna och med en besvärande isolering för folk i allmänhet och naturligtvis för barn i synnerhet. Utvecklingen verkar att ha stått stilla just på detta område. I verkligheten är det naturligtvis inte alls på det sättet. även här har det hänt oerhört mycket, och det har hänt oerhört snabbt. Barnen av i dag är mogna på ett helt annat sätt än de var för 125 år sedan. Isoleringen är i de allra flesta fall helt bruten. Hemmen har utrustats med tidningar, radio och TV, och barnen har sannerligen inte försummat att ta del av allt det nya som samhället haft att bjuda på.

Förändringen till en snabbare mognad är så uppenbar att man på andra håll ute i världen redan har tagit konsekvenserna av den utvecklingen och infört skolplikt för sexåringar. Helt ouppmärksammad har väl inte saken varit i vårt land.

Lekskolan innebär väl också ett trevande försök att engagera femåringar och sexåringar. Från föräldrahåll göres även mycket starka påtryckningar för att förskoleverksamheten skall komma i gång i en helt annan utsträckning än vad hittills har skett. I det sammanhanget har även förts fram frågan om förskolans anknytning till det allmänna skolväsendet. I de motioner som ligger till grund för utskottets utlåtande ställs inte något omedelbart krav på införande av skolplikt vid sex års ålder. Motionärerna nöjer sig med att kräva en utredning om förutsättningarna för en successiv sänkning av åldern för inträde i grundskolan, eventuellt genom inrättande av en allmän förskola. Enligt motionärerna måste utredningen ta upp frågan om de pedagogiska, psykologiska och ekonomiska effekterna av sådana reformer. Det är också ganska naturligt, ty en sänkning av skolåldern är ingenting som kan beslutas och genomföras i ett sammanhang. Där finns — förutom forskning och bedömning av skolmognadsproblemet — lokalfrågorna, personalfrågorna och, framför allt för glesbygdernas del, frågan om skjutsar till och från skolan.

Till frågan om förskolornas införlivande med det allmänna skolväsendet tog för övrigt statsutskottet och riksdagen ställning redan 1964 utan att något nämnvärt hänt sedan dess. Den utredning som nu påyrkas bör emellertid också uppmärksamma denna sida och syssla även med frågan om inte en organisatorisk samverkan mellan de båda skolformerna bör komma till stånd redan nu bl.a. i form av gemensamma studiedagar för förskollärare och lågstadielärare. Forskningen måste naturligtvis i det här sammanhanget tillmätas synnerligen stor betydelse. Tyvärr är forskningen inom barnpsykologin och småbarnspedagogiken i vårt land klart underdimensionerad. Den förekommer över huvud taget knappast mer än i form av den begränsade forskning som bedrivs vid barnpsykologiska forskningsinstitutionen vid lärarhögskolan i Stockholm, där den dock på grund av bristen på medel och personal som sagt blivit eftersatt. Herr talman! Det finns mycket att tillägga i denna betydelsefulla och intressanta fråga. Av det jag redan sagt torde emellertid framgå att det i dag inte gäller att avgöra, om vi skall sänka skolpliktsåldern från sju till sex år.

För reservanterna råder det ingen tvekan om att utredningen är nödvändig, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Må det tillåtas mig att i likhet med herr Axel Andersson ge några synpunkter beträffande frågan om inrättandet av en obligatorisk förskola eller eventuellt påbörjande av skolan vid sex års ålder. Detta är ett frågekomplex vars sociala, pedagogiska och «psykologiska aspekter måste noga övervägas. Samma sak gäller den ekonomiska sidan. En obligatorisk förskola, hur den nu än blir ansluten till grundskolan, kommer givetvis att bli mycket kostsam för staten. Kan man därmed dock nå en god anpassning till efterföljande skolgång måste givetvis den kostnaden vara välförsvarlig, framför allt ur sådana synpunkter som barnens trivsel och föräldrarnas mindre besvär när det gäller tillsynen av barnen. Detta är fördelar, som man väl inte precis kan mäta i pengar, men vinsten är säkerligen icke föraktlig. Ett frågekomplex i negativ riktning blir naturligtvis i detta sammanhang: Vilka resurser har samhället att sätta in för att ta hand om en obligatorisk förskola? Den motion, som herrar Hedlund och Ohlin har väckt till årets riksdag, pekar på dessa förhållanden. Man vill där lägga stor vikt vid att denna fråga på allvar tas upp till belysning, givetvis i syfte att åstadkomma en positiv lösning. Förskoleundervisningen har varit på tal i många år. Herr Axel Andersson räknade upp några av de kommissioner och utredningar som har sysslat med frågan, och jag får kanske göra en liten komplettering. Redan 1940 års skolutredning var som bekant intresserad av att denna fråga uppmärksammades, inte bara ur sociala och pedagogiska synpunkter utan även ur andra synpunkter. Det tyder på att det förelåg ett mycket positivt intresse för frågan redan då. Om jag fortsätter i uppräkningarnas rad, vill jag framhålla att också 1946 års skolkommission talade för en utbyggnad av förskoleinstitutionerna, även om denna del inte ingick i utredningens direktiv.

Grundskolebetänkandet tog också upp denna fråga, fastän den inte heller ingick i beredningens direktiv. En av ledamöterna i beredningen, nämligen herr Larsson i Hedenäset, väckte emellertid tillsammans med några andra centerpartister en motion i frågan till 1964 års riksdag. Det var riksdagens beslut med anledning av denna motion som herr Axel Andersson refererade till när han påminde om att riksdagen i det sammanhanget biträdde motionsförslaget och begärde en utredning i denna fråga. Den fortsatta behandlingen av frågan efter 1964 års riksdag är egentligen ganska underlig. Var blev denna utredning av? Jag har mig bekant att den av statsrådet överlämnades till familjebered ningen. Vad har resultatet blivit? Man har inte sett något resultat alls! Förmodligen har denna fråga inte alls blivit utredd, utan den har kanhända så att säga blivit förd åt sidan. Jag har en känsla av att det inom regeringspartiet finns de som tycker att förskolan skulle vara någon sorts konkurrent till barndaghemmen. En sådan tankegång har jag mycket svårt att förstå. Både förskolor och barndaghem måste uppenbarligen ha sin mycket viktiga mission att fylla. De är var för sig mycket viktiga institutioner och bör kunna komplettera varandra. Jag tycker att alla skäl som anförs i skolöverstyrelsens skrivelse talar för att denna fråga bör utredas ytterligare. Men märkligt nog slutar skolöverstyrelsen med att säga, att frågan inte behöver utredas, att den är utredd tillräckligt. Man får en känsla av att skolöverstyrelsen anser sig sköta denna sak bäst själv och att parlamentarikerna inte skall göra sig besvär och lägga sig i frågan. Eller det kanske ingår, herr talman, i spelreglerna att man skall avstyrka sådana här motioner. Vi torde dock kunna vara överens om att vår tid har gynnsammare betingelser för en tidigare skolgång. Här har förut räknats upp en del skäl, och jag kan understryka att radio, TV och snabba kommunikationer har mycket att betyda i detta hänseende. Men hur mycket betyder dessa faktorer? Vad är så att säga en lämplig dos för dessa små skolaspiranter? Vad är den pedagogiskt lämpliga avvägningen för 6-åringar, och hur skall anslutningen till grundskolan ske? Det är många sådana frågor som man skulle vilja ha svar på. Utskottet anför att vår vetenskapliga forskning på detta område inte ännu hunnit så långt men konstaterar att vi ändå bör utbygga förskolan inom den ram denna för närvarande har. Denna ram är, förmodar jag, identisk med barnstugornas. Hur vet man då, att man handlar rätt inom denna ram? Ut skottet vill alltså låta denna viktiga fråga om den pedagogiska anslutningen till grundskolan ske på en höft, enligt detta resonemang. Ännu har vi inte sett något prov på en plan för anslutning. En stark föräldraopinion stöder helt säkert en utbyggnad av förskolan. Ett skäl är givetvis föräldrarnas önskan att ge sina barn en så god och riktig uppfostran som möjligt. Ytterligare skäl är att man vill få barnen sysselsatta på ett vettigt sätt. Hur många mammor har inte inför sina ambitiösa 6-åringar utbrustit: Tänk om du ändå kunde få börja skolan! Jag har här, herr talman, velat understryka önskvärdheten av att denna mycket betydelsefulla fråga blir riktigt utredd. Många instanser är av samma mening. Till detta kommer — jag vill än en gång understryka det — att riksdagen 1964 begärt en sådan utredning. Men denna har inte kommit till stånd, utan om jag fattat det rätt har detta riksdagsbeslut helt nonchalerats. Herr talman! Därför yrkar jag bifall till den föreliggande reservationen.

Herr talman! I de motioner, som ligger till grund för det nu behandlade utlåtandet från statsutskottet, framhålles att en stark föräldraopinion står bakom kravet på utbyggnad av förskolan. Det har vi ju bevis för genom den snabba utbyggnad som under flera år har skett av lekskolorna. Här har ju tidigare erinrats om att riksdagen år 1964 beslutade att det skulle ske en utredning om förskolan, men vi vet ju alla att den aldrig har kommit till stånd. Visserligen sade statsrådet Odhnoff i ett interpellationssvar i februari i år, att utredningen hade skett — den hade skett i familjeberedningen. Men i det förslag som vi har fått från familjeberedningen finns endast förslag om hur barntillsynen skall ordnas. Jag tycker nog att det kan vara på tiden att vi klarare ser skillnaden mellan barntillsyn och förskola. Barntillsynen på barndaghem eller på annat sätt avser att ta hand om barnen när föräldrarna förvärvsarbetar. Man skall ha tillsyn av barnen. Men förskolan är ju, såsom framhållits i vårt förslag, en förberedelse för grundskolan och bör vara tillgänglig för alla barn, oavsett om båda föräldrarna förvärvsarbetar eller inte. Den bör alltså göras obligatorisk och till en början omfatta ett år, men vi bör sträva efter att göra den minst tvåårig. Som det sagts tidigare bör den också inordnas under det allmänna skolväsendet. Om nu regeringen inte har intresse av att utreda denna fråga och inte har intresse av att eventuellt införa en allmän förskola, tycker jag att man ärligt skall säga ifrån om detta och inte krypa bakom påståendet att frågan är utredd av familjeberedningen. Om vi skall anse att så är fallet, kan vi verkligen tala om den borttappade förskolan.

Den organisation som finns är för barntillsynen. Helt personligt är jag också kritisk mot reservanterna. Jag tycker att de kanske har litet för bråttom att tala om önskemålet om sänkt skolålder. Jag är inte motståndare till att vi småningom sänker skolåldern. Men jag tycker att det för dagen väsentliga är att vi får förskolefrågan utredd och att vi kan göra alla barn delaktiga av förskolan. När vi har nått så långt att alla barn kan gå i förskola tror jag att vi ganska snabbt kan sänka skolåldern, i varje fall när vi har fått till stånd en tvåårig förskola. När vi talar om förskolan tycker jag inte heller att vi som ett första mål skall se att barnen skall sluta grundskolan ett år tidigare. Det första vi bör göra är att utreda förskolefrågan för att få förskolan obligatorisk och inordna den i det allmänna skolväsendet.

Herr talman! När högerpartiets representanter i statsutskottet anslutit sig till detta utredningskrav, har vi gjort det för att vi anser att tiden nu är mogen att systematiskt analysera förutsättningarna för en sänkt ålder för inträde i grundskolan. Otvivelaktigt är många problem förknippade med detta, och det är väl inte en klart entydig uppfattning att man skall sänka skolåldern, även om det finns en rätt utbredd opinion för en sådan åtgärd. Reservanterna har ju förutsatt att denna utredning skall vara förutsättningslös. Alla de stora skolreformer som vi vidtagit under senare tid har föregåtts av en rad utredningar, och jag vågar påstå att utredningarna i samtliga fall arbetat under en mycket betydande tidspress, I inget fall har man kunnat säga att utredningarna tillsatts i tillräckligt god tid. När nu majoriteten avvisar tanken på att få till stånd denna utredning, så anför den en något märklig argumentering. Den säger, att vi är nödsakade att få till stånd en väsentligt vidgad forskning för att över huvud taget kunna göra bedömningarna. Det är jag enig med majoriteten om. Vi har inte kommit så långt att vi med någon säkerhet kan svara på dessa frågor. Men om det skall vara möjligt att uppnå en målsatt och samordnad forskning, så krävs en ram för denna och den ramen blir en sådan utredning som reservanterna här förordar. Självklart kommer även de ekonomiska problemen in i sammanhanget. Ingen har väl något att säga emot fru Olsson, när hon begär en snabb ut byggnad av förskolan, vilken i första hand skulle kunna vara frivillig och tillgänglig för alla men kanske i nästa steg kan bli ett obligatoriskt inslag. Även den frågan bör denna utredning titta på. Flertalet länder i Europa har sedan lång tid tillbaka eller nyligen gått över till en sänkt startålder för den egentliga skolan, även om de dessförinnan har en förskola. Det vore märkvärdigt om Sverige skulle vara i en så helt annorlunda situation än de övriga länderna när det gäller den fysiska och psykiska mognaden. Det är alltså såvitt jag förstår klara motiv som talar för att denna utredning snarast möjligt bör komma till stånd. Jag ber därför, herr talman, att få tillstyrka reservationen.

Herr talman! Här har i debatten framhållits en del olika ting, som jag bara som hastigast vill vidröra. Man nämnde t.ex. 1842 års folkskolestadga, och där har jag i sak ingenting annat att säga än att jag tycker att de som beslöt om 1842 års skolstadga var ganska framsynta eftersom den visat sig vara hållbar i cirka 125 år. Vad beträffar förskolan tror jag inte att det finns några delade meningar mellan majoriteten och reservanterna. Vi uppskattar förskolan allesammans, men jag vill erinra om att det är en frivillig skola och att det framför allt är kommunerna som har att agera när det gäller förskolorna. Sedan har det talats om en »successiv förändring». Jag förstår inte riktigt hur man skulle kunna ordna denna successiva förändring, men allting går ju att lösa på ett eller annat sätt. Det är kanske meningen att barnen på vissa orter skall börja sin skolgång vid 6-årsåldern, under det att de i andra skoldistrikt skall börja sin skolgång senare. Jag skulle tro att det kommer att skapa ganska stora problem, om man skulle gå på den linjen. Det har också nämnts om 1946 års skolkommissions utlåtande på denna punkt. Då jag hade nöjet att tillhöra kommissionen, vill jag erinra om att vi hade en lång diskussion om dessa problem, ehuru detta inte var direkt utskrivet i direktiven till kommissionen. Vi vägde mycket noga de olika möjligheterna mot varandra, men till sist måste vi enhälligt stanna vid att i varje fall under en viss tid bibehålla systemet med en skolinträdesålder av 7 år. Att vi från vårt partis sida skulle anse, att förskola och barndaghem är konkurrenter, är alldeles felaktigt. Jag förstår inte varifrån en sådan tanke har kommit. Jag måste till herr Larsson säga, att han fällde ett yttrande som jag tycker i hög grad drabbar statsutskottets andra avdelning. Jag vill fråga de övriga ledamöterna i andra avdelningen, om detta uttalande är riktigt. Han sade så här: »Eller ingår det i spelreglerna, herr talman, att man skall avstyrka sådana här motioner?» Jag tror inte att det finns någon som vill understryka ett sådant uttalande. Senast i går kväll fick jag från en riksdagsman som tillhör oppositionen det erkännandet, att vi icke har tagit hänsyn till varifrån motionerna har kommit utan har försökt att behandla dem så rättvist som möjligt. Och beslutet med anledning av den föregående motionen, som vi nyss har behandlat, är väl kanske ett tecken i den riktningen. Jag vill poängtera att förskolans utbyggnad är i mycket hög grad en kommunens angelägenhet. Vi vet att det råder skiftande förhållanden på detta område. Utskottet kan inte dela motionärernas uppfattning att tiden för en omprövning av skolinträdesåldern nuär inne och fortsätter på följande sätt: »Som ett huvudskäl för sin ståndpunkt vill utskottet framhålla, att den vetenskapliga forskningen om den psykiska utvecklingen hos förskolebarn och barn i de lägre skolåldrarna ännu långt ifrån hunnit ge tillräckligt underlag för en Om sänkt skolålder bedömning av frågan.

Har man varit med om detta, tror jag nog att man inte är så tvärsäker längre på att 6-årsåldern är den lämpliga tiden, ty vi har många exempel på att det hela inte har utfallit så lyckligt som man från början trodde. Jag tycker inte att vi bör uppehålla oss vid ett sådant resonemang som att man skulle låta barnen börja skolan vid 6-årsåldern för att — som någon talare här nämnde — föräldrarna skulle bli kvitt barnen ett år tidigare. Hela denna fråga har en mycket djupare betydelse än så. Även rörande dessa motioner har vi begärt ett utlåtande från den ansvariga myndigheten, Sö. Jag vill erinra om några satser som SÖ har anfört i sitt remissyttrande: »De skäl som talar för en tidigare skolstart eller i varje fall tidigare kontakt med undervisning i egentlig mening är främst de sociala. Barn som kommer från mindre studievänliga miljöer är ofta handikappade i förhållande till kamrater som växt upp i studievänlig miljö. Detta påverkar i hög grad möjligheterna vid den första inlärningen. En bättre förutsättning för en god skolstart skulle barnen få om förskoleorganisationen utbyggdes som Sö ovan har nämnt. Vidare kan framhållas att Sö ägnar stor uppmärksamhet åt skolstartens problem och åt den inskolning som måste förekomma. Det sker bl.a. genom försök med olika slag av inskolning. Man bör framför allt undersöka om det finns ytterligare möjligheter till ett mer flexibelt system för skolstart så att den blir baserad mer på barnens mognad än på deras biologiska ålder. Enligt Sö:s uppfattning bör samhället och dess skolmyndigheter i första hand satsa på en snabb utbyggnad av förskoleinstitutionen. Den lokala samordningen och det praktiska samarbetet mellan förskola och lågstadium är därvid av väsentlig betydelse, liksom även en intensifierad forskning rörande förskoleålderns psykologi och pedagogik. Ingen av dessa uppgifter torde emellertid kräva ytterligare utredningar utöver dem som redan gjorts; det viktigaste är i stället eit konkret förverkligande av de intentioner som redan föreligger och för vilkas genomförande redan avsevärda insatser gjorts men likväl betydande ytterligare resurser behövs. SÖ finner inte skäl att förorda den av motionärerna yrkade ytterligare utredningen.» Jag vill endast tillägga, att som bekant förekommer varje år skolmognadsprov. Det är också bekant att dessa undersökningar i ganska stor utsträckning visar, att många sjuåringar inte är skolmogna. Då förstår var och en, att procenttalet av icke skolmogna barn skulle bli väsentligt högre om vi gick in för att barn skulle börja skolan vid sex års ålder. Om vi nu eller senare beslutar en sådan förändring skall vi också vara medvetna om vad det betyder. Bl. a. tillföres 110 000—120 000 barn det obligatoriska skolväsendet under nio år. Jag tror att vi måste vara överens på den punkten, att vi i varje fall nu varken har skollokaler eller lärare för att möta en sådan anstormning till den obligatoriska skolan.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

Herr talman!

Nog är det uttalandet ganska underligt. Om jag inte minns fel är det samma person, överdirektör Jonas Orring, som har skrivit under detta Sö:s yttrande och författat den nyligen utkomna publikationen Skolan i Sverige. I publikationen talar han om att det för 125 år sedan, då vi i stort sett var ett bondesamhälle, var befogat med att bestämma att barn skulle börja skolan vid sju års ålder. Men skillnaden mellan den tidens studiemiljö och den som nu i allmänhet råder är väl så stor, att den ekvation som ställts upp av skolöverstyrelsen helt enkelt inte går ihop. Det framgick av herr Näsströms anförande att det skulle bli mycket besvärligt om man i vissa distrikt satte intagningsåldern till sex år, medan man i andra höll fast vid sjuårsåldern. Det är klart att det skulle medföra vissa problem, men vi har ju i fråga om skolan i stor utsträckning bedrivit försöksverksamhet inom vissa distrikt. Jag förstår inte varför det skulle vara svårare att bedriva försöksverksamhet med en förskola än det har varit i andra sammanhang. Herr Näsström sade vidare, att det fanns de som menade att det inte var så säkert att det var lyckligt att barnen började skolan vid sex års ålder. Det är väl heller ingen av reservanterna, som är alldeles tvärsäker på den saken. Det är ju därför vi inte begär, att riksdagen nu skall bestämma att skolåldern skall sänkas till sex år, utan vi begär en utredning som skall klarlägga alla hithörande problem. Jag håller med herr Näsström om att vi i andra avdelningen inte brukar snegla — i varje fall inte alltför mycket — på varifrån en motion kommer, utan den blir sakligt behandlad i avdelningen. Det är vi fullständigt överens om. Men nu fattade jag för min del inte heller saken så, att herr Thorsten Larsson, som sitter i avdelningen, gick till angrepp mot oss utan att hans kritik avsåg skolöverstyrelsens yttrande över motionerna. Herr talman! Herr Näsström började sitt anförande med att konstatera, att 1842 års män var framsynta då de fattade ett beslut som nu har hållit i 125 år. Det vore ju angenämt om det längre fram i tiden skulle stå någon ledamot av riksdagen, inte i denna talarstol men i enkammarriksdagens talarstol, och säga att 1967 års män var framsynta som beslutade om en utredning i denna fråga.